Herr talman!

Hur många gånger har vi inte här i riksdagen alla varit med om att avslå i och för sig måhända välgrundade förslag enbart med hänvisning till att den aktualiserade frågan prövas av en eller annan utredning. Man får helt enkelt enligt den praxis som jag tycker är nära nog fast utbildad lugna sig i avvaktan på att utredningen blir färdig med sitt ställningstagande och utredningsarbetet är redovisat i form av proposition till riksdagen — även när förslaget är så obetydligt att det inskränker sig till ett önskemål att frågan skall beaktas av utredningen i dess fortsatta verksamhet. Det är mot bakgrunden av denna — såvitt jag kan bedöma gäller det åtminstone i lagärenden — fast rotade praxis vi skall se utskottsmajoritetens förslag att riksdagen i dag skall ta ställning i sakfrågor som är föremål för utredning. Det är värt att konstatera att utskottsmajoriteten inte nöjer sig med att beställa utredning av problemet i fråga utan direkt anger grundstommen i den proposition som man begär till nästa år. Man föreslår alltså att riksdagen skall låsa situationen för regeringen i en viktig principfråga trots att det inte finns något som helst underlag i form av utredningsarbete utan bara i vissa utredningsdirektiv som lämnats av vederbörande statsråd. Man kan som ledamot av bygglagutredningen verkligen fråga sig vad utredningen nu skall syssla med sedan riksdagen, på det sätt som utskottsmajoriteten tänker sig, redan beslutat i en av de principfrågor som utredningen är satt att utreda. Det kan lugnt konstateras att utskottsmajoriteten vill ”köra över” bygglagutredningen, vill förhindra den offentliga diskussion och det remissarbete som en offentlig 142 utrednings förslag i allmänhet blir utsatt för innan det bearbetas för propositions färdigställande. Det är ett uppseendeväckande avsteg från vedertagen praxis som utskottet föreslår, och jag tycker att det finns anledning att reagera mot den strypning av den offentliga debatten som blir följden av ett bifall till majoritetens förslag. Det beslut som jag kritiserar, herr talman, är utskottets förslag i civilutskottets betänkande nr 26, att redan nu slå fast en princip av innebörd att det tillkommer samhället att avgöra var och när glesbebyggelse får ske. Som lök på laxen tillägger man att ersättning för mistad glesbebyggelserätt inte längre skall utgå.

I naturvårdslagens 15 och 16 §§ finns gällande bestämmelser om strandskyddsförordnande, och ersättningsbestämmelserna finns i 28 §. Vad som i förevarande sammanhang är av intresse är själva proceduren sådan den nu är fram till ett strandskyddsförordnande. Naturvårdsverket upplyser i saken att för meddelande av strandskyddsförordnande krävs det omfattande utredningar angående bl.,a. strändernas lämplighet för bad och friluftsliv. Och så konstaterar naturvårdsverket att länsstyrelserna inte tycks ha erforderliga resurser för att kunna genomföra utredningarna i sådan tid att de stränder kan skyddas som är utsatta för ett exploateringstryck. Från dessa utgångspunkter, som jag inte har anledning att betvivla, drar man sina slutsatser — inte de slutsatser som förefaller mig mest naturliga, nämligen att länsstyrelserna skulle förstärkas för att kunna fullgöra de åligganden de fått genom naturvårdslagen. Nej, man landar i stället märkligt nog på den ståndpunkten att lagarna skall anpassas till en otillfredsställande förvaltningssituation, i det här fallet att utredningskravet skall eftersättas. Slutresultatet blir för markägarens del att han berövas den ersättningsrätt som man, om jag inte tar fel, första gången tillerkände honom 1952 och som garanterades honom så sent som genom 1964 års naturvårdslag. Fåkunnig och omedveten om den manipulation som han är utsatt för låter sig markägaren kanske nöja med att det enligt det förslag som föreligger rör sig om ett treårigt provisorium.

Men ack vad han bedrog sig, markägaren! Redan med propositionens uppläggning var det tveksamt, om man tänkte att man någonsin skulle komma tillbaka till de normala förhållandena enligt naturvårdslagen. Men nu, efter utskottsmajoritetens tillägg och förslag i utskottets betänkande står det alldeles klart att vi aldrig kommer tillbaka till naturvårdslagens normala situation. Utskottsmajoritetens beställning av ett lagförslag förutsätter att all bebyggelse skall föregås av planering. Det är tänkt att förslaget skall komma nästa år, och det innebär att det sker ungefär mitt i den första provisorietiden enligt naturvårdslagen. Det kommer att innebära att markägaren upptäcker att han efter ett år är berövad alla möjligheter till ersättning. Det finns för att dölja detta faktum inget sofistikerat kringsnack av typen att det man inte har rätt till kan man inte heller få ersättning för. Det visar förresten resonemanget om övergångsbestämmelserna också. Att naturvårdslagen i angivna delar kommer att sättas ur kraft om riksdagsmajoritetens beställning effektueras av regeringen står naturligtvis ingenstans i dagens handlingar. Jag tycker att det hade varit rimligt om så hade varit förhållandet. Det förefaller mig höra till hederlighet i en redovisning av en lagstiftning som man önskar. Man kan kanske rentav vara illvillig nog att tolka läget nu på det sättet att rättssäkerheten inte har särskilt gott utrymme i en markdiskussion som i hög grad präglas av en socialistisk doktrin. Men, herr talman, tillåt mig nu att ställa en fråga till utskottets ordförande eller till vem som helst som vill eller kan svara. Min utgångspunkt är att propositionen om ändringen av naturvårdslagen innebär ett tillägg till naturvårdslagen, tillkomsten av en ny paragraf i den. Ändringen innebär inte ett upphävande av 15 och 16 §§ och inte heller av ersättningsbestämmelserna. Kommer ett bifall nu — det är min fråga — till den nya a-paragrafen att medföra att länsstyrelserna kommer att förbjudas att göra det som åligger dem enligt gällande lagbestämmelser, enligt 15 § och 16 § som fortfarande skall gälla? Med andra ord, kommer länsstyrelserna att fortsätta det normala utredningsarbetet i den mån man har resurser, och kommer man under denna tid att fastställa ersättningsbelopp i enlighet med gällande bestämmelser? Jag vill understryka att bestämmelserna gäller. Jag har observerat formuleringen i a-paragrafen, där man säger att länsstyrelse må avbryta ett ärende där utredning inte är avslutad, men den bestämmelsen innebär att det överlämnas till länsstyrelsens eget ställningstagande om man skall avbryta eller om man skall fortsätta. Vad jag vill ha svar på, kanske av utskottets ordförande, är alltså: Kommer länsstyrelserna även i fortsättningen under det år som de gamla bestämmelserna gäller att arbeta på grundval av dem? Mot bakgrunden av hur lagstiftningen är utformad tycker jag att det är riktigt att så sker. Herr talman! Låt mig så lämna denna för en viss maktfullkomlighet belysande detalj och övergå till en annan.

Utskottet redovisar, har jag lagt märke till, att utskottet har tillförts en del synpunkter i dessa ämnen — framför allt förmodar jag att det gäller den s.k. presumtionsregeln — genom skrivelser och muntliga föredragningar från bankinstitutioner, representanter för näringslivet och andra. Men vad som har skrivits och sagts under utskottets behandling tycks verkligen inte ha påverkat utskottet och inte ha tillmätts någon betydelse, eftersom majoriteten helt frankt förklarar att det vid propositionens avlåtande tillgängliga materialet har utgjort en tillfredsställande grund för en bedömning. Man har med andra ord inte tagit någon som helst hänsyn till de synpunkter — jag förmodar allvarliga och i visst hänseende vägande synpunkter — som framförts vid uppvaktningar och i andra sammanhang.

Det hade varit mycket värdefullt om vi fått redovisat hur kreditinstitutionerna ser på den s.k. presumtionsregelns betydelse för bedömningen av en fastighets kreditvärdighet. Kommer bankinstitutionerna i framtiden att bli mer restriktiva när det gäller fastighetsbelåningen eller blir det en oförändrad situation? Gynnsammare för fastighetsägaren lär det väl inte bli. Svaret på denna fråga hade inte behövt vila på så lösa spekulationer som nu finns i betänkandet, om man hade ansträngt sig för att åstadkomma en något så när hygglig remissbehandling av de nya förslagen. Och svaret är absolut inte ointressant, inte heller är frågan obetydlig. Den berör mer eller mindre intimt alla fastighetsägares ekonomi och väl också i viss utsträckning samhällsekonomin, eftersom fastighetsbelåningen ligger på så hög nivå som den gör — enligt uppgift rör den sig om ungefär 125 miljarder kronor. Herr talman! Låt mig så att säga ur djupet av min okunnighet framställa ytterligare en fråga. Det ligger absolut inte, jag försäkrar det, någon som helst politisk finurlighet eller illvilja bakom den frågan; jag ställer den enbart i ett försök att skapa klarhet kring en sak som jag befarar annars kan leda till diskussion. Jag kanske också är ute i ogjort väder, men det vore bra om även det kunde bli klarlagt. Det handlar om tomträttsexpropriationen.

Jag fattade detta på det sättet att han menade att det skulle finnas mera kvalificerade krav på en utredning från kommunens sida om utnyttjande av marken för ett byggande. Och här kommer jag med en delfråga.

På den punkten finns det ingen tveksamhet, men frågan är: Kan man utnyttja bestämmelserna om tomträttsexpropriation till att expropriera en fri och egen mark tillhörande villor? Är det en tillräcklig bevisning när man säger att här skall i framtiden också ligga villor? Man kommer till sådana funderingar när man gör en jämförelse mellan vad som sägs i propositionen om tomträttsexpropriation och vad som sägs i utskottsbetänkandet. Där är nämligen en diskrepans i formuleringen som förefaller mig rätt betydelsefull. På s. 160 r. 13 i propositionen står det: ”En förutsättning även för tomträttsexpropriation bör vara att expropriationen avser mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordningar. I fråga om kravet på bevisning om markbehovet anser jag i likhet med utredningen att det i regel bör vara tillräckligt att kommunen förklarar sig ha för avsikt att upplåta marken med tomträtt.” Den här formuleringen i propositionen siktar på all mark, alltså både obebyggd mark, glesbebyggd mark och tätbebyggd mark.

Jag vill fråga utskottets ordförande: Är det en avsiktlig diskrepans? Skall de som en gång i framtiden skall tillämpa de här bestämmelserna behöva sitta och fundera på om lagstiftaren har menat någonting annat här än han har menat i propositionen? Jag tycker att det är viktigt att få det utklarat. Jag är medveten om att jag kan vara ute i ogjort väder på den här punkten, men till framtida missförstånds undvikande kanske jag ändå skulle kunna få ett svar på frågan.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste begära ordet vid denna sena timme, men den fråga som herr Lidgard ställde tycker jag ändå kräver ett svar för att vi skall undvika missförstånd eller missbruk i buskagitationen. Frågan om man får expropriera en tomt som är bebyggd med en villa bara för att sedan upplåta samma tomt igen med tomträtt är att besvara med ett otvetydigt nej. Att det förhåller sig på det viset framgår om herr Lidgard i stället för att dra in detta i debatten läser vad som står i propositionen på s. 263 i mitt svar till lagrådets utlåtande. Det framgår också av utskottets betänkande. Jag skall passa på att svara på en sak till. Herr Lidgard frågade hur länsstyrelserna skall hantera naturvårdslagen och strandskyddsbestämmelserna under den närmaste tiden, tills det kommer en ny lagstiftning. Självfallet skall myndigheterna följa nuvarande lag så länge den gäller. Det kommer inte att ges några direktiv till länsstyrelserna att förfara på något annat sätt. Till sist vill jag i all vänskaplighet säga till alla dessa moderater som talar så förfärligt mycket om rättssäkerheten här: Begränsa er en liten aning! För varje gång ni yttrar er hugger ni i sten så att det gnistrar om det och flisorna yr. En del av er har talat om att vi nu gör några fantastiska övergrepp — vi bryter mot våra internationella förpliktelser. Herr Adolfsson talade om artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter. Kan det vara så? Det är i och för sig en mot sunt förnuft ganska stridande tanke att byggnadsföretags och andras rätt att kamma hem spekulationsvinster på markaffärer skulle vara stadfäst i en konvention som en oförytterlig mänsklig rättighet. Om man litar mer på sunda förnuftet än på de dumheter som Svea hovrätt har råkat häva ur sig, så skall man också lätt kunna konstatera att det förhåller sig så. I artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europarådskonventionen står: ”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till egendom skall lämnas okränkt. Ingen må berövas egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och av folkrättens allmänna grundsatser.” Men sedd i sitt sammanhang syftar denna bestämmelse enbart på de fall — och det är det folkrätten handlar om — där man nationaliserar utländsk medborgares egendom. Det handlar över huvud taget inte om den lagstiftning som man tillämpar lika för egna och andras medborgare. Vad beträffar folkrättens grundsatser och vilken ersättning som skall betalas finns i den folkrättsliga doktrinen ingen stabiliserad uppfattning om hur hög den ersättningen skall vara. I stället för att föra den här debatten vidare kan de intresserade gå till källorna och studera litteraturen. Jag kan anvisa ett antal professorer, i vilkas verk ni kan forska i stället för att fortsätta att prata om konstitutioner, konventioner och rättssäkerhet.

Herr talman! Jag hade egentligen också för avsikt att till historien rädda detta uttryck om ”de dumheter som Svea hovrätt hävt ur sig”. Men i övrigt skall jag be att få tacka statsrådet för det svar jag fick på mina frågor. Jag tyckte kanske inte det var alldeles tillfredsställande; jag förstår inte riktigt varför man skall behöva använda sådana där liknelser som statsrådet gjorde — om att hugga i sten och annat — med anledning av mina mycket försynta frågor. Villaägarna får alltså uppfatta statsrådet på det sättet att de resonemang som förekommer i propositionen om att tomträttsexpropriation kan tjäna syftet att till det allmänna dra in en oförtjänt markvärdestegring, gäller icke beträffande villaägare. Lagstiftningen skall således — även om det förefaller mig som om det instrumentet finns — aldrig användas för att överföra villafastigheter på egen och fri grund till villafastigheter med tomträtt?
Herr talman! Det uttalande av Svea hovrätt som jag åsyftade var remissyttrandet över expropriationsutredningens betänkande. Det som hovrätten där har skrivit om Europarådskonventionen har blivit en grop som alla dessa moderater har fallit i. Det yttrandet av Svea hovrätt är i sak fel, och det är ett misstag från hovrättens sida. Det var kanske hårt att kalla det för dumhet, men jag tror att det är ett yttrande som Svea hovrätt helst glömmer.

Herr talman! Jag begärde också ordet för att konstatera det anmärkningsvärda uttalande som statsrådet gjorde här om ett seriöst avgivet remissyttrande. Jag vill vidare notera att den lektion beträffande rättssäkerhetsfrågor som juris kandidaten Carl Lidbom på förmiddagen fick av juris kandidaten Gösta Bohman hjälpte tydligen inte herr Lidbom så mycket.

Herr talman! Det är sannerligen en gammal fråga som vi hetsigt diskuterat här i dag. Det var redan den kloke lagstiftaren Moses som faktiskt för tusentals år sedan införde tomträttsinstitutet. I historisk tid torde Henry George med sitt verk ”Framåtskridandet och fattigdomen” vara den mest kände av de många ekonomer, historiker, filosofer och politiker som trängt in i det privata jordmonopolets problem och föreslagit lösningar. I jämförelse med de flesta andra europeiska länder har vi i Sverige inte varit särskilt radikala när det gäller att hävda samhällets rätt att på rimliga villkor tillförsäkra sig markområden för den expansion som utvecklingen kräver eller att tillföra det arbetande folket den arbetsfria inkomst som markvärdestegringarna är. Vi har i större utsträckning än t.o.m. latinska folk hållit fast vid den romerska rätten och glömt bort de germanska rättstraditionerna på detta område. Detta kan delvis förklaras med att vi här uppe i norr länge varit ett bondefolk och att vi förhållandevis sent fick några större befolkningscentra. Men vid sekelskiftet växte Stockholm mycket snabbt och markspekulanterna skar guld med täljknivar på folkets bekostnad. Mer allmänt började man bli medveten om att något måste göras. Men inte förrän 1907 kom den efterlängtade stadsplanelagen. Då den tillkom var den redan föråldrad. Utvecklingen hade, som så många gånger tidigare, rusat förbi lagstiftarna. Redan vid lagens tillkomst framfördes därför förslag till ändringar. Allt tar emellertid tid. Det var först tio år senare, år 1917, som ett lagförslag förelåg som stärkte samhällets möjligheter att bevaka de mångas intresse. Men lagförslaget förelades inte i riksdagen. Efter Nr 144 ytterligare elva år, dvs. 1928, framlade 1925 års sakkunniga för revision av stadsplanelagen ett förslag som återigen underströk nödvändigheten av att tillvarata samhällets synpunkter i markfrågan i de expanderande tätorterna. Detta förslag förelades heller inte riksdagen. Ändringar i Först efter 24 år, dvs. 1931, kunde nästa steg tas. Men i jämförelse — pyggnadsoch med då rådande lagstiftning utomlands framstår även 1931 års lagförslag expropriationssom synnerligen konservativt. Lagen gav visserligen möjligheter till en lagstiftningen ekonomisk zonexpropriation men ur det ursprungliga förslaget hade man strukit det nödvändiga komplementet att införa rationella normer för markvärdestegringen. Därmed blev hela zonexproprieringsinstitutet mer eller mindre en tom gest. Jag vet inte om dagens lagskrivare och lagstiftare känner till namnet Nils Hasselquist. Han var fastighetsdirektör och chef för Stockholms stads fastighetskontor 1923—1929. Han var bl.a. ledamot i 1925 års sakkunniga för revision av stadsplanelagen, och det är de grundläggande idéer som denne man presenterade under 1920-talet som nu är på väg att genomföras. Han utgav år 1937 en bok med titeln ”Jordmonopolet en vidunderlig orättvisa”. Den gjorde ett starkt intryck på mig, då jag som 18-åring läste boken, och detta intryck kvarstår då jag nu återigen läst igenom hans intressanta skrift. Hasselquist berör inte bara den nödvändiga expropriationslagstiftningen utan skriver engagerat och initierat om markvärdestegringsproblemen. Han refererar, bland många andra, professor Sven Brisman, som så tidigt som. 1907 i en av Verdandis småskrifter, ”Jordfrågan”, skrev om markvärdestegringen: ”Här rinner en ständig ström av samhällsskapande värden bort och kommer aldrig åter. Varje år läggas enbart i vårt land nya miljoner till de redan uppsugna miljarderna. De tagas från vårt folks arbete, dessa summor, och de skola vila som en tyngande börda på alla kommande generationer. Varje dag, som förflyter utan att någon åtgärd vidtages, läggas nya, obotliga skador till dem, som redan åstadkommits. Hur länge skall samhället låta det fortgå på detta sätt?” Ja, hur länge skall samhället låta detta fortgå? Den arbetsfria inkomstens domäner har alltid skyddats av feodaloch borgarsamhällena, och det är vid dessa domäners råmärken som gränslinjen går mellan kapitalistisk och socialistisk samhällsuppfattning. Det är därför inte förvånande att Carl Lindhagen kämpade i 40 år för en jordreform. Han tog redan 1903 initiativet till de markförvärv som inledde Stockholms stads aktiva markpolitik. 1904 inköptes egendomen Enskede. Det intressanta i detta sammanhang, inte minst för dagens borgerliga politiker, som har yttrat sig i denna kammare i dag, torde emellertid vara att de som hade en socialistisk samhällsuppfattning inte var ensamma i kampen mot det privata jordmonopolet i tätorterna. Det fanns på den tiden borgerliga politiker som arbetade för inte bara en aktiv markpolitik utan även på att överföra markvärdestegringarna till samhället. Carl Lindhagen hade stöd av högerrepresentanten G.F. Östberg och representanten för liberala samlingspartiet Henrik Hedlund, då han tog initiativet till tomträttsinstitutet som tillkom genom lagen den 14 juni 149 1907. Och det skall tilläggas, vilket jag tycker är väsentligt, att K.A. Wallenberg, som satt i Stockholms stadsfullmäktige 1883—1914, var en synnerligen engagerad förkämpe för denna kommunala progressiva markpolitik. Den familjetraditionen borde inte ha försvunnit. Även andra borgerliga politiker har känt detta samhällsansvar. 1906 föreslog den liberala stadsfullmäktigeledamoten i Stockholm herr Laurent att fullmäktige skulle begära att Kungl. Maj:t tillsatte en utredning om tomtvärdestegringsskatt. Förslaget stöddes bl.a. av den tidigare nämnde högermannen Östberg som framhöll att det var ”en mycket rättvis princip”. Men det hela gick som vanligt synnerligen trögt. En motion till 1907 års riksdag om utredning om tomtvärdestegringsskatt bifölls av andra kammaren, men avslogs av första. Motionen återkom flera gånger men avslogs under hänvisning till pågående utredning. Finansdepartementet höll nämligen på med en sådan sedan 1910. En särskild kommitté avlämnade 1912 ett förslag till en särskild fastighetsskatt och år 1917 ett förslag till jordvärdestegringsskatt. Men något förslag framlades aldrig för riksdagen. På initiativ av finansminister Thorsson föreslog emellertid Kungl. Maj:t vid 1919 års riksdag att som förberedande åtgärd för en värdestegringsskatt skulle riksdagen förorda att ett ingångsvärde fastställdes som grund för beräkningen av värdestegringen. Andra kammaren biföll, men den mer konservativa första kammaren avslog propositionen. Återigen en konservativ seger, men den blev kortvarig. Redan 1920 års riksdag godtog förslaget. Uppskattningen ägde rum under senare delen av 1920 och avsåg markvärdet vid utgången av 1919. Men progressiva borgerliga politiker fanns även så sent som 1920. Sedan tycks det ha blivit mer tunnsått med dem på det här området. Justitieministern i Arvid Lindmans ministär, Albert Pettersson, utarbetade då personligen ett förslag till en särskild typ av fastighetsstegringsskatt. En kommun som utvidgar t.ex. trafikleder skulle ha rätt att utta ett särskilt bidrag för att täcka kostnaderna på grund av den fastighetsvärdestegring som uppkom genom de kommunala insatserna. Kommunen skulle ha ett s.k. bettermentsbidrag. Som skäl för lagstiftningen anfördes att man lyckats få ut 5 miljoner kronor av Lidingö tomtbolag och andra fastighetsägare på Lidingö då man byggde den nu gamla Lidingöbron. Detta var halva kostnaden för bron. Markägarna på Stora Essingen fick på sin tid betala halva kostnaden för sin broförbindelse. Numera finns det något som heter båtnadspengar som i princip innebär detsamma men som inte tillämpas i någon större omfattning. Att markägarna i dag skulle betala halva kostnaden för en bro har inte diskuterats på länge, trots att tillkomsten av t.ex. en bro i allmänhet innebär betydande arbetsfria inkomster för markägarna. Professor Bo Södersten angav nyligen i artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet att taxeringsvärdet av marken mellan 1952 och 1970 i landet som helhet stigit från 18 miljarder till 67 miljarder eller med drygt 270 procent. I genomsnitt var stegringen i löpande priser 2,7 miljarder om året. Men, som Bo Södersten framhåller, så ”är markvärdesförändringarna på Norrlands myrar och Smålands ödegårdar av ringa intresse. De verkligt intressanta markvärdestegringarna, de som särskilt bör intressera riksdagsmännen i samband med expropriationslagstiftningen, är de som skapas i samband med utbyggnaden av våra tätorter. Det är där de oberättigade miljardvinsterna framför allt göres.” Ja, det är här de oberättigade miljardvinsterna framför allt görs. Markvärdena för hela riket ökade mellan 1952 och 1970 med 270 procent. I Stockholms län ökade de med 530 procent. Det är miljardvinster som tas från det arbetande folket och som vilar som en börda på alla kommande generationer. ”Hur länge skall samhället låta det fortgå på detta sätt?” frågade professor Sven Brisman redan år 1907. Vi står inför ett viktigt avgörande i dag, men vi skall ändå veta att vi bara tar ett halvt steg. Det grundläggande problemet löses inte. En förutsättning för att lösa markproblemet är att kommunerna ges resurser för att på ett så tidigt stadium som möjligt förvärva den mark som de behöver för utbyggnad och expansion, att föra en sådan politik att expropriationslagen inte direkt behöver användas. Detta kräver att ekonomiska resurser ställs till kommunernas förfogande så att kommunerna dels kan förvärva markområden, dels kan upplåta marken med tomträtt såväl till bostadsbyggande som till industrier. Kommunerna skall inte, som nu sker i många fall, tvingas sälja mark som de en gång förvärvat. Kommunernas situation har under de senaste åren försvårats. Det finns inte resurser för en expansiv markpolitik. 1967 förvärvade kommunerna fastigheter för 1 245 miljoner kronor, 1968 för 1 185 miljoner kronor, 1969 för 962 miljoner kronor och 1970 för ca 810 miljoner kronor. Trots markvärdestegring och penningvärdeförsämring är det ett gradvis sjunkande belopp under de senaste fyra åren. ”Lånefonden för kommunala markförvärv” är en droppe i havet i detta sammanhang. För 1971 73 100 miljoner kronor. Svårigheterna är kanske störst för de expanderande mindre kommunerna. Tag exempelvis Lysekil i Bohuslän som får stora ekonomiska problem genom den industriella expansionen! Kommunerna behöver köpa mark för att kunna göra en rationell planering. De bör också köpa marken för att kunna överföra de framtida markvärdestegringarna till alla medborgarna i kommunen dvs. för att genomföra tomträttsinstitutet. Men ekonomiska resurser ges inte till kommunerna för en sådan planering. Om man kan köpa måste man nästan omedelbart åter sälja marken till de etablerande företagen för att klara ränteproblemen och för att få resurser för att köpa nya markområden, kanske för senare försäljning. Detta måste stoppas. Det krävs inte mer kapital då kommunen förvärvar mark än då ett industriföretag gör det. Industriföretagen belånar omedelbart marken, och det är det arbetande folkets sparande som ställs till industrins förfogande, även om belåningen sker i en privatbank. Detta sparande kan folket ställa till sitt eget förfogande, och motsvarande minskning kan ske av industrins kapitalbehov utan att det på något sätt hämmar den industriella utvecklingen. LO har föreslagit att 5 procent av AP-fondens medel skall avsättas för inköp av industriaktier. AP-fondens medel uppgår i nuläget till 45 miljarder, och dessa är självfallet redan placerade. Men AP-fonden växer snabbt. 1980 beräknas fonden vara uppe i 170 miljarder kronor. Det är självfallet fråga om användningen av de medel som efter hand tillföres fonden, inte de redan placerade. Principiellt har jag inte något att invända mot LO:s förslag, även om det bör understrykas att den svenska aktiemarknaden är begränsad och att operationen kräver yttersta försiktighet så att det inte sker en ökning av den privata arbetsfria inkomsten på aktiesidan genom höjda aktiekurser. Finansminister Gunnar Sträng har emellertid uttalat en större tveksamhet och lagt tonvikten på säkerheten i placeringarna, även om man nu tillåter att andra försäkringsbolag gör aktieplaceringar. En tillfredsställande säkerhet skulle sannerligen erhållas om AP-fonden prioriterade kommunernas markköp, och avkastningen på sparandet skulle bli stort, precis som herr Adamsson faktiskt sade i denna talarstol. Det skulle finnas framtida utrymme även för aktieköp. Den invändning som man alltid hör:”Det blir inte mer pengar tillgängliga genom en sådan placering”, äger en trivial giltighet. I nuläget blir det varken mer eller mindre pengar. Trivialiteten kan endast framföras av de liberaler och konservativa som saknar förmågan till prioritering efter politiska värderingar, eller som medvetet inte önskar uttala sina värderingar. I detta fall är den politiska prioriteringen avgörande, och låt oss då diskutera den. Här sammanfaller ju därtill kravet på säkerhet och kravet på avkastning på det av löntagarna insamlade kapitalet på ett markant sätt med en radikal politisk värdering. Några drastiska förändringar i AP-fondens statuter behöver inte göras för att driva en sådan politik. Hänvisningar till pågående utredningar behöver inte användas som en ursäkt för ett aktivt och snabbt handlande. Låt mig, herr talman, slutligen understryka att jag inte har några som helst moraliska synpunkter på de individer som i dagens samhälle tar ut den arbetsfria inkomsten på jordvärdestegringarna, inte ens när dessa som i ett fall lär ha uppgått till 20 000 procent. Men jag har moraliska synpunkter på det samhälle som tillåter sådant. Jag har moraliska aspekter på de lagstiftare som inte tidigare haft kraft att ändra på dessa förhållanden. Jag har i mitt anförande, herr talman, redogjort för flera borgerliga politikers handlande i det förgångna när det gäller markproblemen. När man nu lyssnar till de borgerliga talarna — Bohman, Wennerfors, Adolfsson, Bengtsson m.fl. — läser de borgerliga motionerna och reservationerna samt hör att liberala borgarråd vill sälja centralt belägna områden i Stockholm stad, ser det ut som om den konservativa falangen inom borgerligheten har förstärkts i dessa frågor sedan början av 1900-talet. Det är i så fall en skrämmande utveckling. Men jag hyser en förhoppning om att jag har misstagit mig. Det kanske finns borgerliga politiker, som upprätthåller en viss radikal tradition, och kristna riksdagsmän, som har tagit ställning. Det får vi snart reda på då voteringen sker.

byggnadsoch Herr talman! Jag får väl vara tacksam för herr Olhedes beröm åt äldre = expropriationsliberala politiker. Han sade att det ännu så sent som 1920 fanns sådana lagstiftningen som var så radikala att de över huvud taget kunde tänka sig tomträtt. Jag förstår inte vad det innebär för radikalt att verka för tomträtt. Jag vet att det är en gammal liberal tanke. I den kommun som jag har arbetat i har vi inte någonting emot tomträtt, fastän vi har haft svårigheter med finansieringen. Kan den klaras av genom AP-fonden i prioritering med allting annat, så inte mig emot. De anföranden som har hållits från liberalt håll här i dag har inte i någon mån vänt sig mot tomträtt såsom ett lämpligt sätt att begränsa oförtjänt markvärdestegring. Däremot har vi gått emot det tankefel som finns i expropriationslagen, nämligen att tomträtt skall kunna utgöra en särskild expropriationsgrund. Men det har inte med denna sak att göra.

Herr talman! Jag har vid olika tillfällen framhållit att vi behöver en rationell hushållning med marktillgångarna här i landet. Det finns givetvis kontroversiella motsättningar när det gäller markanvändningen för olika ändamål. Men här sägs så ofta i debatten att samhället har ett mycket stort behov av mark, inte minst kommunerna. Jag skulle vilja rikta en vädjan närmast till civildepartementet att ta reda på hur stort detta behov är. Jag tror att det skulle hyfsa debatten i fortsättningen i ganska hög grad. Det skulle inte vara omöjligt, tycker jag, att verkligen inventera behovet. Det har uppgivits — jag är inte riktigt säker på dessa siffror — att det skulle kosta 50—60 miljarder kronor att lösa in det svenska fastighetsbeståndet när det gäller jordbruksjord. Om kommunerna köper för 1 miljard kronor om året, kan man lätt räkna ut att det inte skulle ta mer än 50—60 år att lösa in all jordbruksjord i detta land. Det skulle väl räcka till för kommunernas behov. Jag tycker inte att kommunernas markförvärv är så små, men låt oss verkligen ta reda på hur mycket jord som behövs! Det blir mycket lättare att diskutera de här frågorna då; annars famlar vi i det ovissa hela tiden. Sedan kan vi börja resonera om var vi behöver sätta in expropriationslag och annan lagstiftning för att komma fram till den rationella markhus 153 hållning som är önskvärd ur alla synpunkter.
Herr talman! Jag har här gjort en jämförelse mellan vissa radikala borgerliga politiker före 1920 och dagens politiker. Jag tror inte jag har mycket att tillägga — de uttalanden som har gjorts i dag av dem som känner på sig att de har haft denna konservativa syn talar för sig själva.

Herr talman! Det mesta av det som bör sägas i den här långa debatten är naturligtvis sagt. Men det är en liten sak som jag tror det kan vara nyttigt att få införd i kammarens protokoll och som hänger samman med planeringsbehovet. Det har talats så mycket om planering, planeringsbehov och planeringsproblem. Själv är jag naturligtvis inte alls negativt inställd till planering, eftersom jag under praktiskt taget hela mitt yrkesverksamma liv har sysslat med planering för markanvändning. Det finns många olika former av planering, och man förleds lätt att tro att all planering är detaljplanering, planering för stadsplaneoch byggnadsplaneändamål. Så är dock inte fallet. Den formen av planering — det bör vi ha klart för oss — sker för tätbebyggelse i våra samhällen och i attraktiva lägen omkring samhällena. Den är dyr att utföra, den kräver ganska stora planeringsresurser, den tar lång tid och den komplicerar över huvud taget samhällsmaskineriet. Därför bör man inte detaljplanera i onödan; planeringen får inte bli något självändamål. Jag skulle vilja poängtera och i ett sammanhang få infört i kammarens protokoll att vi i ett avseende tycks vara ense. Civilutskottet säger på s. 5 i sitt betänkande nr 26: ”Glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet.” Det tror jag också, men inte i tätorterna och inte heller i tätorternas omgivningar; däremot i stora delar av det övriga landet. Den uppfattningen strider emellertid mot den bild av vårt lands bebyggelse som den karta ger som är fogad till civilutskottets betänkande nr 26. Det är en oerhört tendentiös karta — det ser ut som om hela Götaland och hela Svealand vore fullspäckade med fritidshus. Så är ju inte alls fallet. I de på kartan uppritade små kvadraterna med 25 kvadratkilometers yta, där det finns 200 fritidshus, tar fritidshusens tomter upp knappt 2 procent av arealen. Större är inte problemet i de övervägande delarna av vårt land.

Jag tycker det är värdefullt att detta är sagt inte minst med tanke på våra kommunalmän, eftersom det även i de delar av landet där det enligt civilutskottet och civilministern är naturligt med glesbebyggelse råder ett väldigt tryck från planeringsbyråkratin, en planeringsbyråkrati som gärna nappar på varje invit till detaljplanering. Det finns massor av konsulter som tävlar om att få detaljplaneringsuppdrag med kostnader, tidsutdräkt och krångel som följd. När det gäller att begränsa utrymmet för detaljplaneringsraseriets entusiaster i sådana delar av landet, tror jag som sagt att det är värdefullt att i riksdagens protokoll ha de här två uttalandena antecknade.

Herr talman! Ansvaret för samhällsbyggandet åvilar stat och kommun. Under de sista decennierna har kommunernas arbete med samhällsbyggandet fått alltmer ökad betydelse. Markpolitiska utredningen framhåller att en önskvärd ökning av kommunens inflytande på samhällsbyggandet synes kunna åstadkommas endast genom ökat kommunalt markägande. De kommunala åtgärderna bör vara långsiktiga och syfta till en god markberedskap så att möjligheterna att påverka det framtida samhällsbyggandet säkerställs i god tid. I fråga om den kommunala markpolitikens inriktning framhåller majoriteten inom markvärdekommittén att en kommunal dominans i fråga om markinnehavet gentemot en på många händer splittrad äganderätt skulle ge planmonopolet ökat reellt innehåll. En god kommunal beredskap är enligt min mening av stor betydelse i flera avseenden. Kommunen kan, om den förfogar över mark i tillräcklig omfattning, bestämma när och var bebyggelse skall komma till stånd. Därigenom säkrar man ett ändamålsenligt samhällsbyggande och en god samhällelig investeringsekonomi. Markinnehavet ökar vidare kommunens möjligheter att aktivt påverka bebyggelsens utformning i samband med bebyggelseplaneringen vid valet av hustyper och vid bestämmande av lägenhetsfördelningen m.m. I sammanhanget kan också påpekas att dessa faktorer i mycket hög grad styr bostadskostnaderna. Mot bakgrund av det anförda anser jag i likhet med markpolitiska utredningen och 1963 års markvärdekommitté att en aktiv kommunal markpolitik är nödvändig för att samhället skall få tillfredsställande kontroll över den komplicerade process som samhällsbyggandet utgör. Expropriationsrätten syftar främst till att det allmänna skall kunna trygga tillgång på mark för exempelvis bostäder, affärsoch industrilokaler, trafikleder, skolor, fritidsanläggningar m.m. Under senare år har vissa reformer genomförts. Trots dessa anses fortfarande många olägenheter vara förenade med gällande bestämmelser. De föreslagna ändringarna i expropriationslagstiftningen syftar bl.a. till att motverka markspekulation och att möjliggöra en mera demokratisk planering av samhällsutbyggnaden. Kommunerna får större möjligheter att föra en politik som pressar hyror och priser på egnahem, konsumentpriser och kommunalskatter. I diskussionen nämns ofta en särskild typ av markspekulation, den typ då en person kan göra stora vinster genom att köpa mark billigt och sälja den dyrt. Spekulationen tillgår då så att vederbörande försöker undvika en försäljning så länge att tätortsbebyggelsen når ända in på knutarna. Detta gör det möjligt att få ut ett högt pris. Förväntningsvärdena höjs. Men den från kostnadssynpunkt viktigaste typen av markspekulation är en annan. Det är när byggföretag köper mark. De gör det därför att markinnehavet innebär byggnadsrätt för företaget i fråga. Genom att företaget äger marken behöver man inte konkurrera med andra företag om själva byggandet. Detta monopol på byggnadsrätten är värt mycket för varje byggföretag, och därför är företagen beredda att betala ett högt pris för marken. Byggföretagens markköp har i hög grad bidragit till att pressa upp den allmänna prisnivån på mark inom en mängd orter i landet och inte bara i storstadsregionerna. Denna beredskap att betala ett högt pris bidrar naturligtvis till att fördyra bostäderna. Men en större kostnadshöjande faktor är utan tvivel den brist på konkurrens i entreprenadledet som följer av markköp. Man kan säga att två konkurrensideologier här står mot varandra. De privata byggarna — och i praktiken även de borgerliga partierna — talar om att det behövs fri konkurrens om byggbar mark och de båda gemensamma intressenterna går till storms mot kommunalt markmonopol. Nu är det så att vid fri konkurrens om marken får det företag byggnadsrätt som betalar det högsta priset. Den andra linjen är att kommunen eller en kooperativ byggherre äger marken, och då blir det en förhandlingssituation, en anbudstävlan, där byggföretaget inte i kraft av markägande har trumf på hand. Då blir det den som bygger förmånligast vid given kvalitet som vinner. Det finns en mängd exempel på hur markinnehav har gett och ger byggnadsföretagen stora fördelar. Jag skall här nämna två fall. Det ena gäller Täby, Vågsjö gård. I en kommunalnotis hösten 1969 i Dagens Nyheter heter det: ”Beslut om att köpa Vågsjö gård fattades efter omröstning i Täby fullmäktige på torsdagskvällen. I köpeavtalet ingår rätt för säljaren byggfirman L E Lundberg & Co att bygga 50 småhus i köpingen. Två centerpartister yrkade på avslag för hela köpet. Socialdemokraterna ville ha bort klausulen om byggrätt för L E Lundberg. Beslutet gick dock igenom efter kommunalnämndens förslag.” I den kommunen har man borgerlig majoritet. Jag vill så ge ett exempel från mitt eget län och kommun, Värmland och Karlstad. Byggnads AB L E Lundberg gjorde för några år sedan en satsning på Karlstad. Företaget köpte en rad saneringsfastigheter i stadens centrum och sökte samtidigt täcka in företagets expansionbehov genom att gradvis köpa en krans av fastigheter längs dåvarande norra kommungränsen. Några av råmarksfastigheterna lyckades Lundberg köpa, andra inte. Stor uppmärksamhet väckte det när han plötsligt ärvde en av de fastigheter han tidigare förgäves försökt köpa. Kring denna arvsfastighet, Trangärdstorp, blåser i dag debattens vindar i Värmland. Lundberg vill bygga, kommunen fastslår att platsen skall vara strövområde, Lundberg hugger ner skogen. I Plan 71, Karlstads planeringsregions långtidsplan, är Trangärdstorp fortfarande grönområde. I verkligheten har området en annan färg. Just nu kalhugger nämligen byggmästare Lundberg stora delar av skogen. Billeruds moderna skogsmaskiner går fram med förödande verkan. När en orienteringstävling skulle hållas i trakten på sensommaren upptäckte man att det plötsligt inte fanns någon skog kvar att orientera i. Billerud har köpt skogen på rot och avverkar bort emot 5 000 kubikmeter, helt enligt skogsvårdsstyrelsens regler. Ett ca 15 hektar eller 30 tunnland stort område kalhuggs och kommer i framtiden att likna ett månlandskap. Flera av de här affärerna har det gemensamt att byggföretagen inte behåller marken i sin ägo utan säljer den till kommunen — inte sällan till s.k. humant pris — men de förbehåller sig då rätten att få bygga konkurrensfritt, antingen på marken i fråga eller på annan mark inom kommunen. Detta visar vilket värde företagen tillmäter byggnadsrätten. I flera fall har kommunerna också accepterat företagens anspråk på byggnadsrätt med monopol. Det är svårt att klart ange de ekonomiska konsekvenserna av denna typ av markspekulation. Men de är sannolikt betydligt större än de ekonomiska konsekvenserna av den första typ av markspekulation som jag här nämnde. I en kommentar till Skånska cementgjuteriets delårsrapport i Veckans Affärer nr 44 år 1969 framgår betydelsen för aktieägarna av den här typen av markspekulation: ”Entreprenadföretag med egna markreserver kan genom att exploatera dem i egen regi nå bättre lönsamhet än man kan uppnå på rena entreprenader . Cementgjuteriet har traditionellt haft en hög andel egen regi-arbeten. Nya råmarksförvärv i år säkrar en fortsättning på den sysselsättningsoch resultatutjämnande verksamheten.” Konsekvensen för konsumenten av byggföretagens markköp illustreras av en nyligen utförd undersökning av 45 grupphusområden, uppförda i Storstockholm 1970 med statliga lån. Den har gjorts av tekn. lic. Ants Nuder och tekn. lic. Bengt Johansson vid tekniska högskolan. Man har i undersökningen fördelat projekten efter om de hade mer än 5 procents överkostnad eller mindre. Undersökningen klargör att ”det som .

Herr talman! Den som lyssnar till den här debatten får lätt en känsla av att man från borgerligt håll ser de av regeringen föreslagna åtgärderna som någonting av ett självändamål och inte som nödvändiga åtgärder för en aktiv kommunal markpolitik. Jag tycker att det är tråkigt att den markpolitiska debatten i så hög grad har präglats av de borgerligas påståenden i fråga om villaoch egnahemsägare. Det hade annars kunnat bli en debatt som allmänt kännetecknas av insikten om att viktiga demokratiska framsteg nu står att vinna. Det är tråkigt att se hur den mycket snäva partipolitiken leder både folkpartiet och centern till att vilja skjuta avgörandet framför sig. Det är tråkigt att se att dessa partier därmed inte tar vara på ett tillfälle att förverkliga paroller som de flitigt använder sig av, bl.a. i valrörelserna. Den föreslagna lagstiftningen om expropriation ger utan tvivel möjlighet till vad folkpartiet brukar tala om, nämligen att en kommuns medborgare skall ha rätt till insyn i planeringen och att planeringen skall avgöras genom demokratiska beslut. Detta skulle folkpartiet nu kunna medverka till men gör det inte. När det kommer till kritan slåss folkpartiet inte för den s.k. närdemokratin. Partiet vill i stället bevara en ordning där kommunernas planering många gånger måste göras i slutna lokaler i stället för i öppen debatt eller vid förhandlingar med en markspekulant i stället för i de demokratiska organen. Man avstår dessutom från att ge ett entydigt bidrag till att bryta ner den ordning där byggföretag genom markköp skaffar sig byggmonopol. Och centern skulle nu kunna medverka till att riksplaneringen, som syftar till att skydda mycket värdefull miljö, får ett nödvändigt markpolitiskt stöd redan från början. Men miljöintresset är tydligen inte tillräckligt stort för detta. Centern skjuter avgörandet ifrån sig. När vi för några år sedan arbetade med dessa frågor i expropriationsutredningen, kändes det ganska främmande att tro att den politiska konstellationen i slutändan skulle bli sådan man kan bevittna den i dag. Här ställer sig alltså den samlade borgerligheten vid sidan om kravet på en tidsenlig markpolitik. Jag vill inte säga att jag är häpen, men jag erfar ändock en viss förvåning. De felaktiga påståenden som cirkulerat i den allmänna debatten under hösten och som de borgerliga gärna underblåst har i och för sig bemötts här av tidigare talare.

Låt mig bara komplettera på en enda punkt, nämligen vad gäller expropriation för upplåtelse mot tomträtt. Här försöker man från borgerligt håll konstruera en motsättning mellan expropriation för tätbebyggelse och expropriation för tomträtt.

Vare sig man väljer den ena eller den andra expropriationsgrunden, ligger ju ett mycket seriöst motiv bakom en ansökan, och detta har slagits fast bl.a. av bostadsstyrelsen i dess remissvar på utredningen. För övrigt skulle kommunerna inte ha råd — de har inga ekonomiska möjligheter — till några som helst okynnesaffärer. Nå, men varför är tomträtten en självständig expropriationsgrund? Det har dels en praktisk betydelse, nämligen på så sätt att kommunerna kan göra en tidsvinst genom att välja just den grunden, dels och framför allt har det betydelse som en markering av statsmakternas avsikter. Om man nämligen har den uppfattningen att den värdestegring samhället skapar bör tillfalla samhället självt, bör väl också i logikens namn den form för markupplåtelse förordas som just tjänar detta syfte. Detta förord från statsmakternas sida bör uttryckas så starkt och så otvetydigt som över huvud taget är möjligt. Det är precis vad som nu sker. De borgerliga invänder också att man kan binda en kommun till en viss upplåtelseform för all framtid. Ja, men är det inte det som är nödvändigt, om tomträtten skall ha ett värde? Om man i det ena ögonblicket säger sig vilja ha tomträtt för att därefter i ett mera ansträngt kommunalekonomiskt läge avstå från marken, då är ju hela idén med tomträtten förfuskad.

Det är en riktig ordning som nu föreligger till avgörande. Den enda kommentaren som skulle kunna göras är, att det är beklagligt att detta inte skett tidigare.

Herr talman! Jag skall be att först få rikta en fråga till herr Olhede. Han sade i sin historiska exposé något om det arbetande folket. Han upprepade det flera gånger. Jag skulle gärna vilja fråga honom: Vem är det arbetande folket, herr Olhede? Är det de 45,3 procent av svenskarna som för drygt ett år sedan röstade socialdemokratiskt? Herr talman! I anslutning till de många påpekanden som gjordes i gårdagens debatt om nödvändigheten att man från regeringshåll återger företagarna tron på framtiden och dess möjligheter skulle jag här i debattens slutskede vilja göra några reflexioner med anknytning till detta tema. Som reservanterna herr Grebäck och herr Tobé har påpekat innefattar detta lagförslag ett moment av rättsosäkerhet. Osäkerhet i vilken form den än förekommer är i och för sig en negativ faktor, inte minst för en företagare. Den som startar eller utvidgar en industriell verksamhet är ofta medveten om att stugan en dag kommer att bli för trång, men begränsade resurser verkar återhållande, och dessutom har han åtminstone hittills kunnat räkna med att en gång i framtiden genom försäljning skaffa fram pengar för en sådan expansion. Men om den nya lagen får den konsekvensen att det framtida värdet blir osäkert eller i varje fall mycket svårbedömbart har man inte bidragit till att stärka näringslivets framtidsförhoppningar, och det har väl ändå från alla håll ansetts vara önskvärt — bortsett möjligen från kommunisterna. Hittills har, som någon också tidigare varit inne på under diskussionen, bankerna kunnat basera sin kreditgivning mot säkerhet i fastighetsinteckning på undan för undan i inflationstider stigande värden. Det gäller inte bara industrier, det gäller också villor och alla andra fastigheter. Ovissheten om säkerhetens framtida värde, dvs. försäljningspriset om kommunen gör bruk av den rätt som lagen avser att ge den, måste. väl leda till att kreditinstituten blir försiktigare och kanske hårdare mot den som önskar låna, och det kan inte vara någon i och för sig önskvärd utveckling från vare sig villaägarens eller rörelseidkarens synpunkt. Att kommunisterna mässar om spekulanter och profithajar är begripligt, eftersom de saknar intresse för saklig diskussion. Men jag tycker att regeringens representanter borde kunna hålla med om att det finns andra problem i sammanhanget än markspekulation och förstå att villaägare och över huvud taget alla som äger en fastighet av vad slag det vara må i det lagda förslaget, som i vissa stycken kan vara bra, ser ett hot. Det innebär inte någon grov förvanskning, som tidigare här har sagts, att hävda att alla fastighetsägare kan uppleva förslaget som ett hot. Därmed är inte sagt att förslaget i alla delar eller att alla tankar bakom det är motbjudande. Jag erkänner gärna att det behövs medel mot osund markspekulation — ty sådan förekommer, det är vi alla medvetna om. Å andra sidan bör man akta sig för att vädra osund markspekulation i alla fastighetstransaktioner, vilket jag tycker en del av talarna har gjort. Och i mina öron lyder de paroller obehagliga som går ut på att det skulle vara på något sätt odemokratiskt eller rent av skamligt att svenska medborgare äger svensk mark och har rätt att bebygga den. Jag har i dag fått det intrycket att regeringen har större intresse av politisk strid än av en samförståndslösning som tar hänsyn också till den hälft av Sveriges folk som har en delvis annan mening än socialdemokraterna om de nu aktuella frågorna. Regeringen har inte något krav eller någon fullmakt från svenska folkets majoritet att forcera fram en lagstiftning som i vissa avseenden innebär en väsentlig ändring av gällande rätt. Statsrådet Lidbom påpekade i ett utomordentligt provokativt anförande att det har förflutit ganska lång tid sedan förslaget lades fram. De opinionsundersökningar som har publicerats med jämna mellanrum tyder ju inte på att regeringens mandat skulle ha utvidgats, snarare tvärtom. Jag tycker att socialdemokratin har anledning att av ren självbevarelsedrift gå varsamt fram och inte i onödan söka strid utifrån den fullständigt felaktiga förutsättningen att svenska folkets flertal i alla lägen betraktar köp och försäljning av fast egendom som osund markspekulation eller att all värdestegring skulle vara något fult och skamligt. Herr Lidboms tydligen Södersteninspirerade skildring av hur mark-, villaoch fastighetsägarnas förmögenheter skulle ha stegrats våldsamt varje år kan ifrågasättas. Men å andra sidan torde dessa människor — det gäller miljoner människor, som hårt pressas av den politik som leder till ständigt stegrade skatter och lika ständigt sjunkande penningvärde — anse en viss värdestegring rimlig. Har man fått betala skatt på värden som fastställts i administrativ ordning, är det väl naturligt att man reagerar negativt på förslag som syftar till att begränsa ens rätt till ersättning om och när man tvångsvis frånhänds sin fastighet. Om jag hade varit i herr Lidboms kläder skulle jag nog ha bemödat mig om att vara mer socialdemokrat än socialist. Eller delar statsrådet Lidbom kanske den mening som Aftonbladets moderna Kata Dalström nyligen formulerade ungefär så här: ”Jag vill inte ha en villa om jag så fick den till skänks, ty då skulle jag bli så förborgerligad att det inte vore riktigt klokt”? Men i så fall, herr Lidbom, är det nog hög tid att betänka att svenskarna i allt större utsträckning har blivit så pass förborgerligade att de vill bo i små egna hus. Många tecken tyder på att folket snart är slutgiltigt färdigt med den bostadsepok som karakteriseras av massproduktion av kanske moderna men ytterligt fula och otrivsamma betongblock, som kommer att stå som ett dystert monument över efterkrigstidens kanske största felbedömning.

Herr talman! Den 6 februari 1970 tillsattes naturvårdskommittén med en rad prominenta ledamöter — tre generaldirektörer, departementsråd, hovrättsråd och arkitekter — och en och annan parlamentariker. Bl. a. skulle denna naturvårdskommitté ta upp en fråga som i det här sammanhanget har kommit in i bilden, nämligen frågan om ersättning för utebliven glesbebyggelse i naturvårdsområden. Skall man ta bort de viktigaste frågorna hos de parlamentariska utredningarna så fort det blir känsligt, så fort det bränner? Är det ett riktigt demokratiskt sätt att arbeta? Hade det inte varit riktigare och hade det kanske inte också medverkat till att dämpa den här debatten, om vi sakligt och erfarenhetsmässigt fått fullfölja vårt uppdrag, när vi nu hade satt i gång, inventerat en rad svenska orter och tittat på en mängd naturvårdsområden, fritidsområden osv.? Det verkar som om regeringen är rädd för att följa den gamla, vedertagna vägen när det gäller det parlamentariska utredningsväsendet. Skall vi då hålla på med detta? Det är verkligen någonting som man kan anmärka på. Jag skall, herr talman, inte ta upp de frågor som bl.a. herr Levin berörde alldeles nyss. Jag skulle kunna dra fram exempel från mitt eget län och från Jönköpings kommun som statsrådet Lidbom pekade på i sitt anförande men som egentligen visar motsatsen till vad han sagt, men jag skall inte förlänga kammarens debatt. Jag vill bara säga att moderata samlingspartiets ställningstagande i sammanhanget bl.a. beror på att vi inte fått fullfölja de parlamentariska utredningar som dock departementet har tillsatt.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig hur jag bedömer möjligheterna till fortsatt uranutvinning och därmed fortsatt sysselsättning för personalen vid AB Atomenergis uranverk i Ranstad. Jag vill först erinra om att statsmakterna år 1969 fattade beslut om ett treårigt utvecklingsprogram med syfte att klarlägga förutsättningarna för en framtida exploatering av de stora uranskifferfyndigheterna i Billingen. Bruttokostnaden för programmet — som alltså löper ut vid slutet av detta budgetår — beräknades till 25 miljoner kronor. En förutsättning för beslutet var att uranproduktionen vid Ranstadsverket efter tre års utvecklingsarbete skulle avvecklas helt. Ställning till frågan om verksamhetens karaktär i övrigt togs emellertid inte. Vid behandlingen av frågan uttalade sig riksdagen för en redovisning av möjligheterna till alternativ verksamhet i Ranstad i god tid före utvecklingsperiodens utgång. AB Atomenergi lade i juni fram en lägesrapport, som beskriver de resultat som uppnåtts under periodens första två år. Arbetet har inriktats på en anläggning med en kapacitet av ca I 250 ton, dvs. en tiodubbling av nuvarande anläggning till en beräknad investeringskostnad av ca 430 miljoner kronor. Av rapporten framgår att många av de problem som är förbundna med utvinning av uran ur den låghaltiga skiffermalmen nu beräknas kunna lösas på ett bättre sätt än man tidigare räknat med. Detta påverkar ekonomin hos en framtida stor anläggning gynnsamt. Atomenergi har under det fortsatta arbetet med projektet funnit ytterligare potentiella möjligheter att förbättra uranutvinningens ekonomi, bl.a. genom att utvinna vissa andra mineral och genom att använda det bergrum som uppkommer vid skifferbrytning i stor skala som undre vattenmagasin i ett s.k. pumpkraftverk. Enligt Atomenergis bedömning ligger därmed för första gången en uranproduktion från skiffer med företagsekonomiskt rimlig lönsamhet inom räckhåll. Atomenergi anser mot denna bakgrund att en utbyggnad av Ranstadsverket till år 1980 nu är motiverad från såväl kommersiella som försörjningspolitiska synpunkter. Bolaget hemställer därför om uppdrag att förbereda en sådan utbyggnad. Enligt bolagets förslag skulle — efter vissa ytterligare utvecklingsarbeten — principbeslut om utbyggnaden kunna fattas under budgetåret 1973/74. Atomenergi hänvisar till att det nu pågående arbetet i Ranstad skapar gynnsamma förutsättningar för en utbyggnad. Bl.a. pekar bolaget på värdet av att kunna utnyttja den nuvarande arbetsstyrkan vid verket, som uppgår till ca 100 personer. Jag vill här gärna ansluta mig till vad interpellanten sagt om Ranstadspersonalens insatser. Trots svåra arbetsförhållanden har den lyckats åstadkomma resultat som överträffar vad som för några år sedan ansågs möjligt. Atomenergi har även lämnat vissa uppgifter om konsekvenserna av ett beslut om en total nedläggning av uranverksamheten i Ranstad. Efter ett sådant beslut skulle verksamheten successivt avvecklas under en period av ett och ett halvt år. Atomenergis personal i Ranstad skulle då minska från ca 100 till 30—40. Även senare kommer sannolikt viss personal att erfordras för underhållsoch kontrolluppgifter m.m., beroende på vilken alternativ verksamhet som kommer till stånd i Ranstad. Atomenergi har inte ansett sig kunna finna intressenter för en sådan alternativ verksamhet så länge programmet för uran ej fastställts. Frågan har preliminärt tagits upp med länsstyrelsen i Skaraborgs län. Såsom framhålls i interpellationen är emellertid möjligheterna att bereda personalen i Ranstad fortsatt sysselsättning i första hand beroende av den fortsatta verksamheten på uranskifferområdet. Denna fråga måste bedömas i ett vidare sammanhang. Under 1970 och 1980-talen kommer kärnkraften att svara för en allt större del av vår elproduktion och därmed även av vår totala energiförsörjning. Kärnkraftutbyggnaden skapar ett snabbt ökande behov av uran. Detta behov kan tillgodoses på flera sätt: genom import, genom utvinning ur de kända inhemska uranskifferfyndigheterna eller genom utvinning ur de nya fyndigheter som kan framkomma vid prospektering inom landet. Det gäller här att skapa en rimlig avvägning mellan ekonomi och långsiktig försörjningstrygghet. Jag vill också påpeka att tillgång till vissa tjänster som för närvarande inte kan utföras i Sverige — framför allt anrikning — har lika stor betydelse för försörjningstryggheten som tillgång till uran. Underlag för bedömningen av dessa frågor har under hösten tagits fram inom industridepartementet och redovisas nu i form av en promemoria om Sveriges kärnbränsleförsörjning. En sammanfattning har i dag delats ut till riksdagens ledamöter, och jag skall därför begränsa mig till att återge vad som i promemorian anförs om Ranstadsverket. På grundval bl.a. av de synpunkter som kommit fram vid remissbehandlingen av Atomenergis förslag görs i promemorian den bedömningen att enbart hänsyn till försörjningstryggheten inte utgör ett tillräckligt skäl för att bygga ut Ranstad i början av 1980-talet. Även om det före år 1985 finns viss risk för tillfälliga marknadsstörningar bedöms tillgången på uran då som betryggande. Under senare delen av 1980-talet måste man emellertid räkna med möjligheten av såväl betydande prisstegringar som knapphet på uran. Med hänsyn till att vår elproduktion då sannolikt kommer att vara baserad huvudsakligen på kärnkraft skulle detta kunna få allvarliga konsekvenser. En rimlig försörjningspolitisk målsättning blir därför att bedriva sådan förberedande verksamhet på området att ett utbyggnadsbeslut snabbt och med hög teknisk-ekonomisk säkerhet kan resultera i en färdig produktionsanläggning från omkring år 1985. Även om det alltså inte skulle vara motiverat för staten att enbart med hänsyn till försörjningstryggheten satsa på en utbyggnad av Ranstad före mitten av 1980-talet framstår enligt promemorian en väsentligen kommersiellt betingad uranutvinning redan dessförinnan som tänkbar. Atomenergi har anmält att bolaget avser att verifiera möjligheterna till kostnadssänkningar och att ta upp diskussioner med tänkbara intressenter inom kraftoch gruvindustrin. I promemorian framhålls önskvärdheten av att klarhet rörande förutsättningarna för en eventuell kommersiell verksamhet i Ranstad skapas snarast möjligt. För den händelse att någon sådan verksamhet inte kan komma till stånd bör redan nu förberedelser vidtas för ett begränsat program. Ett sådant program skulle endast syfta till att tillgodose det samhälleliga försörjningsintresset av att relativt snabbt kunna sätta i gång en inhemsk uranutvinning omkring mitten av 1980-talet. Det föreslås i promemorian att Atomenergi — vid sidan av överläggningar om en eventuell kommersiell exploatering — utarbetar ett program som svarar mot detta försörjningspolitiska mål. Vidare föreslås att bolaget undersöker möjligheterna att förlägga även sådan annan verksamhet i Ranstad, som kan förenas med det fortsatta arbetet med uranutvinning. Det förutsätts att Atomenergi redovisar resultat av dessa utredningar och överläggningar före den 1 februari 1972. Jag vill här understryka, att ett fortsatt program i Ranstad med det begränsade syftet att underlätta en eventuell idrifttagning under 1980 talet inte kan innefatta att den nuvarande personalkrävande materialhanteringen vid verket upprätthålls i nuvarande omfattning. Som jag nämnde inledningsvis förutsattes redan vid 1969 års beslut att denna del av verksamheten skulle avvecklas vid treårsperiodens slut. Såvida det inte visar sig möjligt att redan nu inleda förberedelser för en kommersiellt betingad utvinning av uranskiffrarna kommer således endast en del av den nuvarande Ranstadspersonalen att kunna beredas fortsatt anställning hos Atomenergi inom ramen för ett utvecklingsprogram. Departementspromemorian kommer nu att remissbehandlas. Hela materialet — inberäknat Atomenergis kompletterande undersökningar av bl.a. möjligheter till kommersiell produktion i Ranstad — avses redovisas för riksdagen i proposition våren 1972. Jag hoppas att då ett slutligt svar skall kunna ges på frågan om den framtida verksamheten i Ranstad och om möjligheterna att bereda personalen fortsatt sysselsättning.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för industridepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Svaret är ju mycket uttömmande och innehåller dessutom, såvitt jag kan bedöma, åtskilligt av positiva drag. Även om jag är fullt medveten om att statsrådet inte i dag kan göra några definitiva uttalanden om Ranstadsverkets framtid, tyder interpellationssvaret på att man inom industridepartementet mycket seriöst kommer att pröva de förslag som lagts från AB Atomenergi i vad gäller den framtida uranutvinningen och eventuell exploatering av den stora uranskifferfyndigheten i Billingen. Jag noterar även med tillfredsställelse att industriministern delar min uppfattning att personalen vid uranverket i Ranstad löst sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Trots den låga uranhalten och de tekniska problemen har det gjorts utomordentliga insatser från hela personalen. Den tro som personalen i Ranstad har på den verksamhet den sysslar med har medfört att alla nedlagt ett effektivt arbete. De anställda har sammansvetsats till ett effektivt team, som resulterat i att Ranstadsverket även internationellt sett kommit att betraktas som banbrytande på sitt område. I det riksdagsbeslut som togs 1969 angående Ranstadsverket och dess treåriga utvecklingsprogram ingick som en betydelsefull del att man under treårsperioden skulle undersöka möjligheter att förlägga annan verksamhet till Ranstad och att resultatet skulle redovisas för riksdagen i god tid före försöksperiodens utgång. Nu har AB Atomenergi såsom här också sagts föreslagit att den nuvarande verksamheten i Ranstad skall drivas vidare efter treårsperiodens utgång den 1 juli 1972 med sikte på att bygga ut en stor urananläggning för en investering av ca 430 miljoner och med en arbetsstyrka överstigande 600 man. Det har emellertid inte förekommit några alternativa planer för den händelse att statsmakternas beslut skulle gå i negativ riktning. Detta har av naturliga skäl inneburit att den kvarvarande personalen känt en viss oro för sina möjligheter till fortsatt sysselsättning vid Ranstadsverket. Som framgår av industriministerns svar har AB Atomenergi inte ansett sig kunna finna intressenter för en alternativ verksamhet vid Ranstadsverket så länge programmet för uranproduktionen inte har fastställts, och det kan man naturligtvis ha full förståelse för. I det här sammanhanget vill jag uttala som min mening att den eventuella alternativa verksamhet som skulle komma till stånd bör vara någon form av helst statlig verksamhet, som är så utformad, att man inte på något sätt låser möjligheterna att för framtiden exploatera uranmalmen i Billingen. Problemet med uranverket i Ranstad har ju varit att trots att malmkroppen i Billingen är mycket stor till sin utbredning, så är uranhalten låg, varför det varit förenat med vanskligheter att få en brytning i stor skala lönsam. Avgörande för framtidsbedömningen på detta område är hur världsmarknadspriset på uran kommer att utveckla sig. Hittills har det legat synnerligen lågt, men det finns all anledning att anta att det kommer att stiga i takt med den utbyggnad av kärnkraften som man kan räkna med under de närmaste årtiondena. Som industriministern också framhållit i svaret kommer kärnkraften under 1970 och 1980-talen att svara för en allt större del av vår elproduktion och därmed också för vår totala energiförsörjning. I den promemoria som under hösten utarbetats inom industridepartementet och som industriministern hänvisar till i interpellationssvaret och vilken kammarens ledamöter i dag fått ett sammandrag av finns många intressanta uppgifter om vår försörjning av kärnbränsle i framtiden. Av den promemorian framgår bl.a. att man under senare delen av 1980-talet, som inrikesministern har sagt, kan räkna med möjligheten av såväl betydande prisstegringar som knapphet på uran. Man framhåller vidare, som industriministern också har anfört i svaret, att ”en rimlig försörjningspolitisk målsättning blir därför att bedriva en sådan förberedande verksamhet på området att ett utbyggnadsbeslut snabbt och med hög teknisk-ekonomisk säkerhet kan resultera i en färdig produktionsanläggning från omkring år 1985”. Detta är ett mycket viktigt konstaterande från industriministern. Det skulle med sådana förutsättningar vara synnerligen olyckligt om statsmakterna i denna viktiga fråga, som kan bli av avgörande betydelse för vår framtida energiförsörjning, agerade på ett sådant sätt att de tekniska och ekonomiska insatser som gjorts i Ranstad inte i framtiden skulle kunna utnyttjas på ett tillfredsställande sätt. Hittills har man i Ranstadsverket investerat cirka 150 miljoner kronor. Därtill kommer de cirka 25 miljoner kronor som riksdagen ställde till förfogande år 1969 i samband med beslutet om det nu löpande utvecklingsprogrammet. Därutöver kan man med fog anföra att det ligger ett betydande värde kapitaliserat i den personal som för närvarande är sysselsatt vid Ranstadsverket. Personalen är nämligen i stor utsträckning specialutbildad för sina uppgifter. Uranmalmshantering är mycket speciell till sin natur och i många avseenden olik annan sysselsättning. Den erfarenhet och det tekniska kunnande på detta specialområde som Ranstadspersonalen besitter får man enligt min mening inte glömma bort att väga in i detta sammanhang. I den kompletterande skrivelse som AB Atomenergi ingav till industridepartementet den 1 december i år har man också redovisat ett par mycket intressanta projekt som kan bli av betydelse för bedömningen av den fortsatta verksamheten vid Ranstadsverket. Man har nämligen, som industriministern här påpekade, förelagt Vattenfalls ledning ett förslag om utbyggnad av ett s.k. pumpkraftverk. Detta skulle utbyggas så att man från en invallad sjö på Billingens överplan via en tunnel med en fallhöjd på 150 meter utnyttjade de stora bergrumsvolymer som uppkommer vid skifferbrytningen såsom undre vattenmagasin i pumpkraftanläggningen. Om gruvans bergrum utnyttjas såsom undre vattenmagasin i en sådan anläggning kan Ranstadsanläggningen, enligt verkställd utredning, tillgodoräkna sig cirka 10 kronor per kubikmeter för de utrymmen som ställs till förfogande för pumpkraftverket. Om hela värdet av denna anordning med tio timmars genereringstid tillgodoräknas uranutvinningen skulle kostnaden för uranet sjunka med cirka en dollar per pound. En sådan kostnadsreduktion skulle dessutom motsvara en förbättrad förräntning med cirka 4 procent. Kan sedan utvinningen av vissa andra mineraler som vanadin och molybden få tillgodoräknas uranutvinningen medför det att uranpriset kan reduceras med ytterligare 1 dollar per pound. Sammantaget innebär det att man vid brytning på 1980-talet skulle ligga mycket nära det då beräknade världsmarknadspriset på uran, och brytningen i Billingen skulle då kunna betraktas som fullt lönsam. Samtidigt som jag än en gång tackar industriministern för det positiva svaret vill jag uttrycka den förhoppningen, att den remissbehandling som nu skall äga rum av den här departementspromemorian och handläggningen i övrigt inom industridepartementet utfaller positivt för Ranstadsverkets del samt att den där anställda personalen skall kunna känna trygghet för den framtida sysselsättningen.

Herr talman! Jag vill gärna understryka vad industriministern och interpellanten anförde beträffande Ranstadspersonalens insatser. Utomordentliga insatser har gjorts av hela personalen. Även om hotet om och farhågorna för nedläggning av driften har hängt över deras huvuden så har de anställda skött sitt arbete på ett i alla avseenden föredömligt sätt. Helt naturligt är de oroade inför framtiden. Utan att på något sätt föregripa det slutgiltiga ställningstagandet anser jag att det — om-man anlägger rena sysselsättningssynpunkter på frågan — skulle vara beklagligt om verksamheten i Ranstad skulle leda till en total nedläggning eller en minskning av den nuvarande verksamheten. Ett sådant beslut om en temporär nedläggning, eller om en minskning av arbetsstyrkan från nuvarande 100 till 30—40 anställda, skulle i den bygden innebära allvarliga problem ur sysselsättningssynpunkt. Arbetssituationen i den bygd som det här är fråga om tål knappast en sådan minskning utan att det får allvarliga konsekvenser. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan den framtida verksamheten i Ranstad blir klart fastställd. Innan så sker anser sig inte Atomenergi ha möjligheter att finna intressenter till en alternativ verksamhet. Om en sådan är möjlig är för dagen svårt att fastslå. Jag är medveten om att, som industriministern framhöll i svaret, möjligheterna att bereda personal i Ranstad fortsatt sysselsättning i första hand är beroende av den fortsatta verksamheten på uranskifferområdet. Denna fråga måste helt naturligt bedömas i ett vidare sammanhang. I en promemoria behandlas det framtida behovet av uran och möjligheterna att importera, och där tas hänsyn bl.a. till kostnaderna för den importerade uranen och den uran som utvinns inom landet — faktorer som är avgörande vid bedömandet av den framtida bristen i Ranstad. Utan att på något sätt vilja föregripa behandlingen av den proposition som förväntas i anledning av departementspromemorian hoppas jag, i likhet med interpellanten herr Jansson, att de ekonomiska avvägningarna som här måste göras, och andra bedömningar, skall leda till att driften i Ranstad upprätthålles i fortsättningen i minst den nuvarande omfattningen.
Herr talman! Jag har självfallet full förståelse för den oro som kan kännas bland personalen, som emellertid inte har varit ovetande om det beslut som fattades 1969. Det hade som förutsättning att uranproduktionen efter tre års utvecklingsarbete skulle avvecklas helt. Men det uttalades också från riksdagens sida att en redovisning skulle lämnas om möjligheterna för alternativ verksamhet. Nu har för bara några dagar sedan Atomenergi inkommit med en redogörelse, som förefaller innefatta möjligheter till en bättre ekonomi vid uranutvinningen. Det är väl ingen som begär att jag redan nu skall ha en uppfattning om vad som är realistiskt att räkna med, men jag är överens med interpellanten om att det här är utomordentligt intressant och att det som nu redovisas av Atomenergi bör undersökas — och undersökas så skyndsamt som möjligt.

Herr talman! Jag tackar industriministern för det ytterligare förtydligande han gjorde i det senaste inlägget. Det är naturligtvis viktigt vad som än skall hända att man har möjlighet att planera på det sättet att det inte blir några alltför stora luckor i verksamheten på Ranstad, så att den personalstyrka som nu finns där får möjlighet till fortsatt sysselsättning. Som jag försökte framhålla tidigare är personalen där specialutbildad. Den har fått särskild utbildning för det arbete det gäller, och det kan vara ganska svårt att plötsligt ställa om till annan verksamhet.

För att kunna genomföra en sådan plan med utnyttjande av de befintliga personalresurserna skulle man för nästa budgetår behöva ett extra anslag för verksamheten på 9,5 miljoner kronor. Jag vill till industriministern ställa frågan hur han bedömer möjligheten att bevilja AB Atomenergi ett sådant anslag på 9,5 miljoner kronor, som skulle möjliggöra en direkt fortsättning av projekteringen för framtiden.
Herr talman! Även jag vill framföra ett tack till industriministern, inte minst för det senaste kompletterande svaret på interpellationen. Jag vill försäkra industriministern att det var lugnande besked som här lämnades. Jag har ofta kontakt med den personal som arbetar ute på Ranstad, och det är helt naturligt att man där är oroad för framtiden. Men vi hoppas, som tidigare framhållits, att personalens farhågor för försämringar av dess möjligheter till sysselsättning inte skall bli verklighet.
Herr talman! Det förekommer ju alltid oro när en nedläggning av eller inskränkning i en verksamhet är ifrågasatt. Alldenstund Skaraborgs län ligger utanför det allmänna stödområdet är vi ju där särskilt intresserade av hur de ansvariga ställer sig till åtgärder i samband med eventuell inskränkning i driften. Därför tycker jag att det var en lugnande ton i industriministerns senaste besked, där han meddelande att man, oavsett om det blir fråga om en utbyggnad, som självfallet medför driftökningar och nyanställningar, eller ett mera begränsat program med indragningar som följd, skulle kunna räkna med sysselsättning åt de människor som arbetar där nere. Som mina kamrater på Skaraborgsbänken tidigare framhållit gäller det ett väl fungerande arbetslag och en produktionsapparat som man bör slå vakt om, så att den inte kommer i olag utan omedelbart kan träda i verksamhet vid en utbyggnad.

Herr talman! På den fråga som herr Jansson ställt är jag i dag inte i tillfälle att ge något svar. Vi befinner oss i budgetarbetstid, och jag kan inte ta upp den frågan. Svaret blir självfallet också beroende av det vidare arbete som vi kommer att lägga ner. Jag vill komplettera vad jag sade tidigare. Självfallet skall vi göra allt som är möjligt för att klara sysselsättningen. Jag tror att det är nödvändigt att göra den kompletteringen, så att man inte nu har uppfattningen att vi under alla omständigheter kommer att klara den uppgiften. Vi bör emellertid ha vissa möjligheter att medverka till en lycklig lösning.